Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att ungdomar ska få hjälp och stöd från den första arbetslösa dagen och vad jag ska göra för att få bukt med den alltför höga ungdomsarbetslösheten. Vidare har Raimo Pärssinen frågat mig när arbetsförmedlarna ska få göra det de borde göra, nämligen förmedla jobb, i stället för att sitta och administrera arbetslösa. Slutligen har Patrik Björck frågat mig om jag tänker komma med skarpa förslag för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och om jag avser att ändra hur vi mäter ungdomsarbetslösheten.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 I budgetpropositionen föreslås åtgärder för drygt 24 miljarder kronor under 2014 för tillväxt och jobb för att motverka att arbetslösheten biter sig fast. Det handlar bland annat om åtgärder som ökar sysselsättningen, stärker företagens konkurrenskraft och förbättrar elevers kunskaper. Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken som berör ungdomar innebär bland annat nya och bredare vägar in i arbetslivet genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar och förstärkt förmedlarstöd. Alla ungdomar kan få förmedlingsstöd från första dagen i arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har och beräknas få extra resurser för detta ändamål för åren 2013 till 2016. Vidare kan unga som har särskilda skäl få förstärkt förmedlingsstöd och programinsatser som praktik och utbildning från första dagen i arbetslöshet. Unga som saknar avslutad gymnasieutbildning kan också redan från dag ett i arbetslösheten ta del av studiemotiverande utbildning. Det är i dag möjligt för unga att utifrån individens behov ta del av aktiva insatser tidigt i arbetslösheten. Inträdet på arbetsmarknaden kan stödjas av en aktiv matchning mot lediga jobb. Arbetsförmedlingen har därför fått i uppdrag att utveckla arbetsgivarkontakterna för att stödja personer med en svag förankring på arbetsmarknaden. Detta har inneburit att fler kommit i kontakt med arbetslivet genom att de arbetsplatsförlagda aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar ökar. Svaret på Patrik Björcks fråga om jag tänker ändra sättet att mäta ungdomsarbetslöshet är nej. Detta står dock inte i motsats till att belysa sammansättningen av arbetslösheten, vilket också är nödvändigt för att kunna utforma rätt insatser till rätt individer. Det faktum att unga har kortare arbetslöshetstider än vuxna och att många unga är heltidsstuderande visar att alla inte är i behov av samma stöd. Regeringen följer ungdomars situation på arbetsmarknaden mycket noga och fortsätter att aktivt arbeta för att få fler ungdomar i arbete. Raimo Pärssinens fråga om när arbetsförmedlarna ska få förmedla jobb i stället för att administrera arbetslösa utgår från uppgifter om brister i Arbetsförmedlingens arbete med matchning. Det finns tecken på att matchningen generellt sett har försämrats på arbetsmarknaden. Mycket tyder på att det är en tillfällig effekt av den utdragna lågkonjunkturen och det ökade arbetskraftsdeltagande bland arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är av stor betydelse för en god utveckling på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen fyller en viktig funktion, och regeringen anser att det är viktigt att Arbetsförmedlingen på bästa sätt bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt - bland annat genom en förbättrad matchning. Regeringen avser därför att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Administrationen på Arbetsförmedlingen ska bidra till att myndigheten effektivt förmedlar jobb och rustar de arbetssökande samtidigt som en god hushållning av skattebetalarnas pengar säkerställs. I vårpropositionen för 2013 angav regeringen att det är viktigt att se över Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter, förenklingar och renodling av regelverken för att förbättra matchningen.

Fru talman! Jag ska börja med att välkomna arbetsmarknadsministern till hennes nya uppdrag. Det är ett viktigt uppdrag. Moderata arbetsmarknadsministrar kommer och går, men massarbetslösheten består. Vi har fått ett gemensamt svar som går i den tidigare arbetsmarknadsministerns fotspår. Det kanske inte är så förvånande, eftersom den moderatledda regeringen säger att den inte tänker ändra sin politik trots att ungdomsarbetslösheten är så hög och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. I svaret säger ministern: Vi ska motverka att arbetslösheten inte biter sig fast. Jag kan upplysa ministern om att den redan har gjort det. Den har bitit sig fast på väldigt höga - oacceptabla - nivåer. Ungdomar ställs vid sidan av. De hindras att få den hjälp och det stöd de faktiskt behöver. De börjar sitt yrkesverksamma liv som arbetslösa. Det är ett sorgligt öde inte bara för de själva utan också för samhället, som går miste om så mycket arbetskraft. Dessutom får vi ett oroligare samhälle i vissa områden. Unga saknar ofta kontakter för att få det första viktiga jobbet. Det finns alltså allvarliga brister. Jag vill säga att regeringen har misslyckats. Vi socialdemokrater ska se till att jobben växer till genom en aktiv näringspolitik. Vi ska skapa jobb genom investeringar och en ökad efterfrågan hos företagen. Det gör man bland annat genom trygga vuxna. Vi ska dessutom ha en aktivare arbetsmarknadspolitik med 90-dagarsgaranti för ungdomar, utbildningskontrakt, yrkesintroduktion, bristyrkesutbildning, bättre tillgång till studie och yrkesvägledare samt bättre matchning mellan skola och arbetsliv. Därutöver ska vi införa studentmedarbetare. Vi har en rad olika saker som vi ska sätta i gång med direkt efter att vi har vunnit valet nästa höst. Men till dess måste vi stå ut med denna massarbetslöshet. Ni i den borgerliga regeringen har bara en enda åtgärd, nämligen sänkta skatter. Ni sänker skatterna hela tiden, och arbetslösheten ökar. Era åtgärder har gått till vägs ände. Ni smetar ut 14 miljarder på subventioner till de arbetsgivare som redan har ungdomar anställda i stället för att rikta pengarna till de arbetslösa ungdomar som behöver stödet. Det är där man ska använda sitt krut. Ministern är nöjd och räknar upp en rad åtgärder som bevisligen inte har fungerat. Om arbetsmarknadsministern tror att det ska fungera igen bara därför att hon har blivit ny arbetsmarknadsminister håller jag inte med om det. Som jag sade inledningsvis välkomnar jag arbetsmarknadsministern till det nya uppdraget. Men de moderata arbetsmarknadsministrarna kommer och går, och massarbetslösheten består.

Fru talman! Jag gör väldigt många företagsbesök nu. Jag är lite mer inriktad på verkstadsföretag, eftersom jag själv är medlem i IF Metall. Jag får många vittnesmål direkt ur livet. Jag har bland annat träffat Dan som har tio anställda. Han har ett typiskt, vad jag kallar mysigt, litet kontor med några skitiga handskar i hörnet, en termos, lite fakturor och grejer. Gubbarna springer in och stämplar jobb, och så vidare. Jag satt och pratade med honom hans bekymmer för sin verksamhet. Bekymret var inte att inte få sänkta arbetsgivaravgifter. Han anställer när han får fler jobb och fler order. Då anställer han. Det har inte med sänkta arbetsgivaravgifter att göra. Hans stora bekymmer är att han har svårt att hitta personal som han kan anställa. Det låter ganska fantastiskt. Han vill ha duktiga svetsare, och gärna licensierade. Han hade hittat en trevlig människa - i det här fallet var det en kille - och sade: Jag vill anställa den här killen. När han ville ha stöd från Arbetsförmedlingen för att kunna göra det fick han inte det. Han var tvungen att vänta för att grabben skulle vara arbetslös lite längre tid innan han kunde få göra det. Han kunde inte begripa det. Hur kan det vara så? Jag har besökt ett annat företag som har lite fler anställda. De sökte fyra medarbetare inom metallbranschen. De hade svårt att hitta någon. Däremot var de överösta av ansökningar om jobben. Men de som sökte hade inte en chans att komma in. De hade inte rätt utbildning och bakgrund. Det fanns någon som hade jobbat sju år i en klädbutik, och så vidare. De frågade mig: Hur kan det vara så här? Deras förtroende för Arbetsförmedlingen var väldigt lågt. Svenskt Näringsliv skriker rakt ut om man talar om arbetslivet, speciellt om man talar lokalt. Vi har fackföreningar som tycker att det inte fungerar. IF Metall har öppnat en egen möjlighet för deras medlemmar att söka jobba via en bank. Kritiken är stor och kommer från många håll när det gäller Arbetsförmedlingen. De som jobbar på Arbetsförmedlingen tycker att den har blivit en tyst myndighet. Det är inte så roligt att jobba som arbetsförmedlare. De har inte de möjligheter de borde ha och är insnärjda i ett regelsystem. Dessutom upplever de att deras roll alltmer har blivit att disciplinera dem som är arbetslösa. Trots att det är så många som 400 000 människor som är arbetslösa är det många arbetsgivare som har svårt att hitta personal. I dag på utskottssammanträdet sades samma sak. Konjunkturinstitutet kom till oss och kunde konstatera att matchningen fungerar väldigt dåligt. Det i sin tur kommer att leda till flaskhalsar som kan ställa till det med inflation, och vi ser en delning i landet. Det är inte alls bra. Jag har ställt en enkel fråga: Vad gör ministern så att förmedlarna ska få göra det de verkligen vill göra och i många fall är duktiga på att göra, nämligen att förmedla jobb? Vad gör ministern? Man säger att man ska göra en stor översyn av Arbetsförmedlingen, och det är jättebra. När Clas Ohlsson, som är tillförordnad generaldirektör, kom till utskottet ställde jag frågan till honom: Vad klagar man på, och hur ser ni på bristerna? Han kunde inte svara på den frågan. Han sade rent ut att han inte vet det, men att han skulle ta reda på det. Jag ställde samma fråga till ministern i dag på utskottssammanträdet. Vad är bristerna? Vad är det ni har gjort fel? Uppenbarligen fungerar det inte för Dan och andra att kunna rekrytera nya medarbetare.

Fru talman! Tack för svaret på interpellationen, arbetsmarknadsministern. Vi träffades tidigare i dag arbetsmarknadsministern och jag. Vi var flera på arbetsmarknadsutskottets sammanträde. Efter att arbetsmarknadsministern hade lämnat oss efter sin information vidtog Konjunkturinstitutet och informerade om läget. Det var deprimerande att lyssna på, fru talman. Man beskriver en situation i Sverige där arbetslösheten biter sig fast på 8 procent och där långtidsarbetslösheten är flerdubblad under Moderaternas styre. Sist men kanske också värst är ungdomsarbetslösheten skyhög. Det var mot bakgrund av den situationen som jag skrev min interpellation till arbetsmarknadsministern. Man skulle kunna tro att det var ett prioriterat område för regeringen när situationen ser ut på det sättet och att den hade tänkt lägga fram förslag för att komma till rätta med utvecklingen. Nu har vi de senaste veckorna kunnat se hur man i stället för att lägga fram skarpa förslag för att komma till rätta med en mycket allvarlig utveckling i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden börjar tricksa med siffrorna. Det är oroande av två skäl. Dels innebär det att man inte adresserar problemet, dels indikerar det att man inte har vare sig vilja, kompetens eller möjlighet att lägga fram förslag som skulle kunna lösa problemen. Jag ställde två frågor i min interpellation till arbetsmarknadsministern. Den första frågan var: Tänker arbetsmarknadsministern komma med nya förslag för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten? Det var en konkret och enkel fråga. Jag får tacka arbetsmarknadsministern. Jag fick faktiskt ett konkret och enkelt svar. Svaret var nej. Regeringen tänker inte lägga fram några nya förslag för att lösa ungdomsarbetslösheten. Den tänker visserligen, och det får man möjligen hålla som något positivt, följa utvecklingen, som det sägs i svaret. Den ska mycket noga följa ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Det är möjligen bra, men det räcker inte. Det tillfredsställer inte ungdomarnas behov av arbete att arbetsmarknadsministern noga följer en situation som vi vet är mycket oroväckande. Den andra frågan jag ställde i min interpellation var: Tänker arbetsmarknadsministern ändra hur vi mäter ungdomsarbetslösheten? Det har de senaste veckorna varit så mycket olika diskussioner från regeringshåll och från den moderata partisekreteraren om att det egentligen inte är ett problem. Vi har egentligen inte så hög arbetslöshet. Det är bara 8 procent, säger man. Någon säger att det bara är 10 procent. Så börjar man tricksa med siffrorna för att på något sätt förneka situationen. Frågan jag ställde om man tänker ändra på detta är också en enkel och konkret fråga. Jag fick ett enkelt och konkret svar från arbetsmarknadsministern. Jag kan tacka så mycket för det, fru talman. Svaret var nej. Man tänker inte ändra hur man mäter. Men det är intressant att se att man tänker fortsätta att siffertricksa. Det är tydligen den diskussion vi kommer att ha i svensk arbetsmarknadsdebatt i fortsättningen. Regeringen menar, som arbetsmarknadsministern säger här, att man vill belysa det och det finns olika sätt att mäta, och så vidare. Alla som kunde följa debatten i tv i söndags kunde konstatera att ministern blev svaret skyldig på frågorna. Man vill inte ta avstånd från siffertricksandet. Man vill inte klart ta ställning för hur man mäter arbetslösheten, utan man tänker fortsätta att siffertricksa. Detta är oerhört allvarligt, fru talman. Det finns anledning för Sveriges ungdomar att se med stor oro på en arbetsmarknadsminister som inte lägger fram några som helst nya förslag för att hantera ungdomsarbetslösheten men som inte drar sig för att tricksa med statistiken.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Lyssnar man på de socialdemokratiska ledamöterna är Arbetsförmedlingen och allt som sker där den stora lösningen på ungdomsarbetslösheten. Ser man enbart till arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen kan man göra det lätt för sig och totalt strunta i vilka andra beslut som riksdagen och regeringen har fattat beslut om. I statsrådets svar och i Monica Greens interpellation berörs utbildningsområdet och utbildningsinsatserna. Det var därför jag anmälde mig till debatten. Monica Green påstår att ungdomar börjar sitt liv som arbetslösa och att ungdomar oftast saknar kontakt med arbetslivet. Hennes kollega Raimo Pärssinen frågar varför vi har ett matchningsproblem på arbetsmarknaden, i synnerhet när det gäller ungdomar. Låt mig komma med några reflexioner från utbildningsutskottets horisont och som före detta ordförande i Arbetsförmedlingen i Västerås. 40 procent av de elever som våren 2011 lämnade yrkesprogrammet i den gamla gymnasieskolan gick ut utan slutbetyg. 25 procent av dem som gick studieförberedande program gick ut utan slutbetyg efter tre år. Den kraftiga kritiken mot gymnasieskolan har varit just brist på kontakt med arbetslivet och för mycket teori även på de yrkesinriktade programmen, Monica Green. Övergångsfrekvensen är intressant. Vart går dessa ungdomar sedan, efter gymnasiets tre eller fyra år? 10-15 procent av dem som gick yrkesinriktade program gick vidare till högre utbildning medan siffran var 80-90 procent för dem som gått studieförberedande. Detta visar att vi kanske har haft lite felaktig syn på yrkes och lärlingsutbildningen i Sverige. Därför har Folkpartiet och regeringen gjort om gymnasieskolan med tydligare yrkes och lärlingsutbildningar för att öka karaktärsämnena och tiden ute på en arbetsplats. I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund även gymnasialt lärlingsanställningsavtal för att ta ytterligare ett steg utöver och innan vi kommer till förslaget om yrkesintroduktionsavtal så att man redan under gymnasiet ska kunna anställa. Flera kommuner och gymnasieskolor satsar på lärlingar som är ute tre fyra dagar i veckan och inne en dag i veckan och läser teori. Någon slutsats måste väl ändå våra socialdemokratiska kolleger dra av den gamla gymnasieskolan. Den ledde inte till bättre genomströmning eller till att alla lämnade gymnasiet med slutbetyg, och den försåg definitivt inte arbetslivet med den kompetens det behövde. Varför poppar det upp fler och fler önskemål om fler platser på yrkeshögskolan? Det poppar upp fler egna yrkesskolor på gymnasienivå. Det gäller Sandvik, Volvo med flera företag. Det är ett tecken på att gymnasiet inte levererar rätt kompetens. Vi talar inte om på akademisk nivå utan på gymnasienivå eller direkt efter, på yrkeshögskolenivå. Vi satsar på yrkeshögskolan. Vi reformerar gymnasieskolan. Vi satsar på vuxenutbildning, som är effektivt innan man över huvud taget ska komma till Arbetsförmedlingen. Vad gör då många kommuner oavsett partifärg? De drar ned det kommunala vuxenutbildningsanslaget när regeringen satsar på vuxenutbildning. Det är våra satsningar som förebygger ungdomsarbetslöshet, inte enkom fokus på Arbetsförmedlingen.

Fru talman! Vi hade som sagt besök i utskottet i dag. Jag vet inte om vi lyssnade på samma saker, men jag har lite annan information än den Patrik Björck tog fram. Konjunkturinstitutet berättade om den ökande sysselsättningsgraden i Sverige, att det är fler som arbetar. Det är positivt, och det ska vi ta till oss. Den senaste tiden har utskottet fått mycket information från SCB och Arbetsförmedlingen, och det är bra bilder. I en dyster tid med lågkonjunktur och hög arbetslöshet får vi ändå glädja oss över vissa siffror. Jag tänkte därför nyansera bilden lite grann. Jag har ett diagram som visar antalet sysselsatta och hur arbetskraften växer. Det är mycket högre tal i dag än det var 2006 när vi tog vid. Det gäller både hur stor arbetskraften är och hur stor sysselsättningen är i Sverige. Vi har faktiskt nått ett av Göran Perssons mål. Vi har 80-procentig sysselsättningsgrad för människor mellan 20 och 64 år, vilket är den aktiva arbetsåldern. Här är vi näst bäst i Europa; det är bara Norge som är bättre. I dag fick vi också höra att arbetslösheten minskar. Det går inte fort, men siffrorna går nedåt. Tyvärr finns det en stor, utsatt grupp som har lång väg tillbaka till jobb. Här har regeringen och Alliansen sagt att arbetsförmedling och andra krafter ska läggas på denna grupp. Vi kan också glädja oss åt att varslen i Sverige är betydligt färre än genomsnittet. Det gör att arbetslösheten minskar sakta men säkert. Något positivt som också kom fram i dag är att den inhemska efterfrågan ökar. Det är hushållen som efterfrågar och håller uppe arbetsförmågan i Sverige. Handel och tjänster växer. Det visar att våra reformer med RUT och ROT-avdrag har varit gynnsamma. Det gäller också jobbskatteavdraget som sägs ha gett 100 000 jobb. Det är fantastiskt bra. Vi har även sänkt kostnaderna för att anställa, för det är dyrt i Sverige. Det kostar att anställa. Vi har sänkt kostnaden för att anställa ungdomar, för vi vill göra allt som går för att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Det är viktigt att unga människor får jobb, och därför har vi sänkt kostnaden ytterligare för unga. Det är något som Socialdemokraterna tänker ta bort. Allt som vi har gjort har gett ungefär 225 000 fler jobb i Sverige under en djup kris och en lång lågkonjunktur. Det är inget siffertricksande, Patrik Björck och Raimo Pärssinen. När det gäller ungdomsarbetslösheten talar ni gärna om höga tal. Det gäller dock att inte luras eller siffertricksa. Det är inte så att var fjärde ungdom är arbetslös, och det är bra att vi kan vara överens om det. Ungdomsarbetslösheten har varit hög i Sverige sedan 90-talet, och alla här i kammaren och utanför måste fundera på varför. Vi kommer med åtgärder såsom YA-jobb, ny gymnasieskola med mera som ska ge ungdomar en direkt chans till arbete efter skolan. Så jobbar vi, och därför är vi glada över att sysselsättningsgraden ökar och arbetslösheten minskar.

Herr talman! Tack för interpellationerna! Hur jobben ska bli fler och komma fler till del är en fråga som jag gärna debatterar här i Sveriges riksdag. Det är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att samtala om och diskutera. Här är skiljelinjen mellan regeringens och Socialdemokraternas politik väldigt tydlig. Jag är övertygad om att det inte finns en universallösning för att se till att fler unga kommer i arbete. Vi måste jobba med flera vägar därför att ungdomar är olika. För de allra flesta är tiden i arbetslöshet kort, men det är väldigt många unga som ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är därför vi vill använda styrkan i vår ekonomi och stärka förutsättningarna för att fler unga ska ha ett jobb att gå till. Jag träffar många ungdomar. Det som de ofta vittnar och berättar om är att många arbetsgivare ställer höga krav - ofta på erfarenhet. Det är just här det blir så svårt för många unga. För att få det där första jobbet måste man ha erfarenhet. Men hur ska man få erfarenhet om man aldrig kommer i arbete? Så kan vi inte ha det. Jag är övertygad om att vi måste stärka övergången mellan utbildning och arbete. I länder som till exempel Tyskland har man, som vi vet, gjort precis detta. Där fungerar övergången från utbildning till arbete, och man har väl utbyggda lärlingssystem. Det här är någonting som vi ska lära av och som vi lär av. År 2011 tog regeringen initiativ till trepartssamtalen mellan arbetsmarknadens parter. Vi frågade: Vad kan vi göra tillsammans för att fler unga ska komma i jobb? Utifrån de samtalen har YA-jobben vuxit fram. De har funnits tidigare på svensk arbetsmarknad men i väldigt liten utsträckning. Det handlar helt enkelt om att unga personer ska lära sig jobbet på jobbet. Jag tror att det här är viktigt och ett nytt sätt för unga. Jag besökte Volvosteget i Eskilstuna för några veckor sedan och kunde se dessa unga personer få utbildning och lära sig jobbet på jobbet. En del av dem fortsätter hos Volvo. Det handlar om kompetensförsörjning för Volvos del, men det handlar också om att de unga får erfarenhet och kan förstärka sitt cv. Jag ser - och jag är övertygad om att vi behöver - fler vägar till jobb. Socialdemokraterna säger att vi inte har någon ny politik. Det här är ett gott exempel på något väldigt nytt där vi tillsammans med parterna har satt oss ned och frågat oss: Vad kan vi göra tillsammans? Staten tar sin del av ansvaret och parterna sin del. Vi gör detta tillsammans för att öppna dörren för fler unga så att de kan få ett jobb.

Herr talman! Var var vi innan uppehållet? Jo, moderata arbetsmarknadsministrar kommer och går, men massarbetslösheten består. Det var där vi var. Elisabeth Svantesson säger att vi har en tydlig skiljelinje. Det håller jag med om. Vi har en väldigt tydlig skiljelinje där Moderaterna som enda medel sänker skatterna trots att det inte hjälper. Vad det än uppstår för problem på arbetsmarknaden tänker ni: Ja, vi sänker skatten. Ändå består arbetslösheten, och den till och med ökar. Vi har en mängd olika åtgärder som vi kommer att sätta i gång omedelbart efter valet när vi har vunnit. Vi kan inte vänta. Vi kan inte vänta därför att ungdomar får sämre och sämre självförtroende därför att de inte har jobb att söka och inte har kontakt med arbetsmarknaden. Ungdomar i min egen närhet och anhörigas och vänners barn söker inte ens jobb därför att de inte har några jobb att söka. De får inget stöd från vare sig myndigheter eller arbetsgivare. Det är bra att regeringen inför Löfvenmodellen. Det är fantastiskt bra att de lär av den tidigare Metallordföranden och för samman parterna. Det är bra. Det uppskattar jag och Socialdemokraterna. Men vi behöver mer. Vi behöver 90-dagarsgaranti, vi behöver ett utbildningskontrakt, vi behöver en yrkesintroduktion, vi behöver satsa på bristyrkesutbildningar, vi behöver bättre tillgång till studie och yrkesvägledningar, och vi behöver betydligt bättre matchningar mellan skola och arbetsliv. Jag hörde någon här tidigare som sade: Vi har gjort om gymnasieskolan nu. Det är bara det att ungdomarna är smartare än den borgerliga regeringen och till exempel Björklund eftersom de väljer bort de utbildningar som inte ger möjlighet att gå vidare till högre studier. Därför var det inte särskilt smart att göra om gymnasieutbildningen på det sättet. I stället ska man göra om gymnasieutbildningen så att ungdomar ges chansen att ha många möjligheter att välja när de väl har skaffat sig gymnasieutbildningen. Sedan kan man göra gymnasieutbildningen på olika sätt. Man kan ha en arbetsplatsförlagd utbildning. Man kan se till att skolan tar sitt kompensatoriska ansvar på allvar och ge skolan chansen. Mycket mer går att göra, men den borgerliga regeringen väljer att bara sänka skatterna och smeta ut 14 miljarder till de arbetsgivare som redan har ungdomar anställda i stället för att använda pengarna på rätt sätt och rikta dem till dem som faktiskt behöver stöd. Jag är inte nöjd med detta. Jag önskade att den nya ministern skulle kunna skaffa en ny politik, men tyvärr är hon nöjd med sakernas tillstånd.

Herr talman! Först vill jag kommentera Roger Haddad från Folkpartiet som sade att det inte bara är en förändring av Arbetsförmedlingen som skulle lösa frågan, men jag ställde en interpellation om just Arbetsförmedlingen. Sedan stod han och sade att folkpartiledaren Björklund har kommit med ett nytt förslag igen. Man kan tycka att det är lite paniskt gjort därför att det ramlar in ungefär ett förslag i veckan från Björklund nu när det gäller skolan. Men varenda svensk vet hur det går för skolan. Det går utför. När det sedan gäller att sänka arbetslösheten har Konjunkturinstitutet, när de varit på besök i utskottet, beskrivit en långsiktig prognos. Om man tittar på 2016 - det är tre år eller lite kortare till dess - är vi nere på 7,1 eller 7,2 procent. Det är jättehögt. Om man sedan tittar på prognosen fram till 2021 ligger vi över 6 procent. Är det regeringens plan att säga att arbetslösheten sjunker kanske lite sakta och så ska det vara samma arbetslöshet 2021 som när den tillträdde? Det är bara det att mellan 2006 och 2021 har arbetslösheten varit högre hela tiden. Det är inte imponerande. Frågan är: Vad har ni för målsättning? "Vi ska ha full sysselsättning." Men beskriv det på ett annat sätt då, statsrådet! Vad är full sysselsättning för arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson? Är det 5 procent? Är det 230 000, eller vad är det? Eller är det just full sysselsättning? Hur kan regeringen då vara nöjd med en prognos som sträcker sig nio eller åtta år framåt och som säger att vi ska ha en arbetslöshet som är över 6 procent? Det är jättemycket. Men jag vill gå tillbaka till Dan i verkstadsföretaget som inte kan få tag på arbetskraft. Han säger: Tyvärr, Arbetsförmedlingen säger att jag måste vänta ett bra tag innan jag kan få anställa den här grabben. Det var en grabb i det här fallet. Det andra företaget drivs av Magnus som säger: Det är löjeväckande. Inte anställer jag fler om man sänker arbetsgivaravgifterna lite grann. Jag anställer fler när jag får mer att göra. Hans problem är precis likadant. Han har svårt att hitta arbetskraft som kan gå in och vara produktiv så fort som möjligt. Det är detta det handlar om för företagarna: att få in arbetskraft, sätta in den i jobbet och få ut ett mervärde så snart som möjligt. Det är därför man säger att de ställer höga krav. Ja, naturligtvis! Hur kan det vara så i Sverige i dag att även om vi har en arbetslös människa på en plats och en arbetsgivare på ett annat ställe som behöver anställa en till kan inte regeringen via politiken se till att den arbetslöse får en matchning och en utbildning och komma i jobb? I stället står ministern här i kammaren och säger att ni satsar 24 miljarder. Vad säger det egentligen? På vilket sätt hjälper ett sådant resonemang Dan eller Magnus att anställa, eller det tredje företaget som jag besökte, som sökte fyra nya medarbetare? Det är detta som frågan handlar om. Varför inte se till att Arbetsförmedlingen verkligen kan bli ett verktyg som verkligen kan göra det man är satt att göra, nämligen förmedla jobb? Se till att folk kommer i jobb, så att det blir resultat i stället för att snärja in dem i regler och använda Arbetsförmedlingen för att disciplinera de arbetslösa. Det är någonting som är helt fel i Sverige. Sverige är ett bra land, men nu börjar det gå illa.

Herr talman! Tack för den här spännande debatten, arbetsmarknadsministern! Det finns inte en universallösning på ungdomsarbetslösheten, säger arbetsmarknadsministern. Det är faktiskt ett nytt besked från arbetsmarknadsministern. Tidigare har man ju förstått på moderata ministrar att det har funnits en universallösning på alla problem från skoskav till ungdomsarbetslöshet, nämligen ofinansierade skattesänkningar. Detta är åtminstone ett litet steg framåt i den här debatten. Det skulle ändå vara intressant om vi kunde diskutera vad det finns för lösningar och vad arbetsmarknadsministern har för lösningar. Ungdomsarbetslösheten är trots allt förskräckande hög. Vi ställer nu frågor om hur regeringen och arbetsmarknadsministern tänker bekämpa ungdomsarbetslösheten, och vi vill ha konkreta svar. Då räcker det inte att bara dra upp sådant som har skett under olika budgetbehandlingar under de senaste sju åren. Om de inte har fungerat kräver Sveriges ungdomar svar, och de kräver nya lösningar på de problem som de gamla lösningarna inte har kunnat råda bot på. Det är viktigt att vi får dessa svar i dag. Det tycker jag att man kan kräva. Sedan var det intressant att höra Katarina Brännströms anförande. Hon lyfte verkligen siffertricksandet till svindlande nivåer. Det kan inte ha varit särskilt roligt för ministern att få det anförandet direkt i anslutning till att vi började ifrågasätta siffertricksandet. Låt mig reda ut vad det är som gäller. Katarina Brännström hävdar att vi inte har en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent i dag. Det är bara att gå till snabbprotokollet och läsa om man inte tror på vad jag säger. Men det kanske spelar lite mindre roll vad Katarina Brännström har för uppfattning om statistik och så vidare. Det återstår ändå att få reda på vad arbetsmarknadsministern tycker. Delar arbetsmarknadsministern Katarina Brännströms siffertricksande uppfattning om ungdomsarbetslösheten, eller erkänner arbetsmarknadsministern att vi har ett reellt problem? Man blir lite fundersam. Om det inte finns något problem med ungdomsarbetslösheten är det ju inte så konstigt om man inte gör några större ansträngningar att försöka lösa det. Om man har en analys om att arbetslösheten är uppblåst med falsk statistik finns det ju andra samhällsproblem att ägna sig åt. Men om man faktiskt menar att våra ungdomar kan ställa krav på att få sina reella problem sedda och åtgärdade av Sveriges regering och Sveriges arbetsmarknadsminister måste man också kunna ställa frågan till arbetsmarknadsministern: Hur hög är ungdomsarbetslösheten? Är den, som SCB och IFAU säger, någonstans mellan 20 och 25 procent lite beroende på när man mäter, eller är den, som Katarina Brännström och den moderata partisekreteraren säger, försumbar och handlar om ensiffriga tal - 8 procent har nämnts? Vad är det som är sant? Återigen frågar jag: Hur många jobb har den sänkta arbetsgivaravgiften för unga gett? Det skulle vara väldigt spännande att få svar på det. Om arbetsmarknadsministern inte kan svara på det måste hon svara vilka andra åtgärder som ska sättas in för att lösa detta stora samhällsproblem.

Herr talman! Det är väldigt intressant att lyssna på de socialdemokratiska ledamöterna. Kollegan Raimo Pärssinen var väl den som var närmast att vara konstruktiv. Han vill ha mer utbildning som Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetssökande. Det kan man diskutera. Monica Green blundar dock totalt för de satsningar som vi faktiskt gör. Vill hon inte kännas vid dem beklagar jag det. Den här debatten har vi haft återkommande. Det viktigaste för mig som folkpartist är att angripa den faktiska ungdomsarbetslösheten. Så har jag jobbat även på kommunal nivå. Man går till vuxenutbildningskontoret eller till gymnasiekontoret och frågar handläggaren hur många det är som inte deltar i vare sig gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan arbetsmarknadspolitiskt åtgärd, exempelvis via Arbetsförmedlingen. Det har då kanske rört sig om 200 eller 500. Då är frågan vad vi ska erbjuda dem. Hur många är det faktiskt som inte har utbildning eller arbete? Där har vi det problem vi måste angripa. Gymnasieutbildningen läggs om på grund av en misslyckad skolpolitik. Många kommer från grundskolan till gymnasiet med snälla betyg. Jag var på en friskola i går där man sade: De kommer med snälla G! Vi har jättestora utmaningar med avhopp och så vidare. Det är kvalitetsbrister i svensk skola. Jag minns en socialdemokratisk partiledare som sade: Vi förlorade valet på skolpolitiken. Här står nu ledamöter och vill gå tillbaka till den skolpolitik som slog ut var tredje eller var fjärde ungdom. Folkhögskolekurser, lärlingsutbildning, vuxenutbildning, gymnasieskola, lärling inom vuxenutbildning och yrkeshögskoleplatser samt yrkesintroduktion är vad det handlar om, Monica Green. Stå inte i kammaren och säg att vi inte gör något! Tala om för mig vad du saknar och vad du menar när du säger "aktiv arbetsmarknadspolitik".

Herr talman! Jag reagerade på ett par saker. Det börjar gå illa för Sverige, säger Raimo Pärssinen. Jag har ingen aning om vad det är som börjar gå illa i det här landet. Det skulle möjligen vara om vi skulle närma oss ett val som Socialdemokraterna vinner. Vi diskuterar arbetsmarknad och sysselsättning i dag. Då tar jag upp mitt lilla häfte igen. Här har vi de siffror som Arbetsförmedlingen kom med häromveckan. Hur ser egentligen förhållandet mellan arbetskraft och sysselsättning ut? Här ser ni hur det var 2006. Ser ni gapet mellan arbetskraft och sysselsättning? Titta sedan här. Här ser ni hur det ser ut i dag. Är det högre eller lägre? Det är en bra bild. Nu vill jag säga något till Monica Green. Konjunkturinstitutet var och besökte oss i arbetsmarknadsutskottet i dag. Det visar sig att det faktiskt är de reformer som vi har gjort - RUT, ROT och jobbskatteavdraget - som innebär att hushållens efterfrågan gör att arbetslösheten sjunker något och sysselsättningen ökar. Det är enbart de faktorerna det beror på, sade man från Konjunkturinstitutet i dag. Skäll inte på våra reformer! De har visat sig fungera i en svår tid. Det ser bättre ut i dag, i en lång lågkonjunktur, än det gjorde när ni förlorade makten 2006 efter flera år av högkonjunktur. Det är fakta. Jag tycker att man ska vara lite ödmjuk när man diskuterar fakta och inte bara svartmåla Sverige. Det finns mycket som är bra. Vi har en stor utmaning framför oss, men använd rätt fakta, och säg inte att det går utför för Sverige. Det är precis tvärtom. Det har gått uppåt i många år nu, och det ska fortsätta, hoppas jag.

Herr talman! Jag tänkte inte gå upp i debatten, men jag kände att jag var tvungen att göra ett inlägg, för jag är stolt över Sverige. Jag tycker att vi ska vara stolta över det land vi lever i. Det kan låta bisarrt att jag går upp och säger något sådant i talarstolen, men när jag lyssnar på mina kolleger från Socialdemokraterna hör jag väldigt mycket svartmålning. Jag vill också belysa att regeringen och Alliansen har gjort olika reformer på utbildningsområdet - Roger Haddad nämnde några - och även när det gäller arbetsmarknaden. Det är en rad olika reformer för att öka sysselsättningen i vårt land, Sverige. Regeringen och Alliansen har i sitt arbete prioriterat att få in unga på arbetsmarknaden. Det har varit en prioriterad fråga för Alliansen att hitta fler vägar in på arbetsmarknaden. Det handlar om utbildning, att bygga broar mellan utbildning och arbetsmarknad och att hitta vägar för den som inte har gått färdigt gymnasiet, som inte är rustad tillräckligt. Det handlar om att hitta nya vägar för att motivera en ungdom att komma tillbaka, att börja på folkhögskola för att sedan läsa vidare och få sina betyg. Det är just det som det handlar om. Monica Green pratar om massarbetslöshet och jämför siffror från högkonjunkturen 2006 med siffror i den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Det är många unga som är arbetslösa under väldigt kort tid. Men det finns en grupp som vi verkligen ska belysa och ha ögonen på. Det är just ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg, som av olika skäl, till exempel psykisk ohälsa, hamnat långt ifrån arbetsmarknaden. Det är grupper av ungdomar som det behöver läggas fokus på. Det är något som regeringen har tagit på stort allvar. Sedan är det något jag inte kan låta bli att nämna, herr talman. Patrik Björck pratar om de ofinansierade skattesänkningarna. Det så kallade jobbskatteavdraget, som gör att det ska löna sig att arbeta, att den som arbetar har mer kvar i plånboken, är någonting som Patrik Björck står och raljerar över här i talarstolen. Det är något som Socialdemokraterna, Patrik Björcks parti, sedan accepterar gång på gång. Jag tycker att det är ohederligt att inte stå för det. Han raljerar i stället här i talarstolen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag belysa att Socialdemokraterna ständigt återkommer till vissa frågor: Hur många jobb har den halverade arbetsgivaravgiften gett? Hur många jobb har den sänkta restaurangmomsen gett och så vidare? Då är min fråga: Hur många färre jobb blir det med 30 miljarder i höjda skatter? Gå ut och fråga en företagare som har unga anställda eller som är i restaurangbranschen hur många fler jobb det skapar att rulla tillbaka bandet. Prata inte om att Alliansen inte har någon ny politik. Vi har på område efter område fört fram nya förslag. Och, som sagt, arbetet med att få in fler unga och att hitta fler vägar in på arbetsmarknaden för unga är prioriterat för oss moderater och Alliansen.

Herr talman! Jag började mitt interpellationssvar med att säga att en av de allra största utmaningarna vi har på svensk arbetsmarknad är att fler ska komma in. Men det är också viktigt att se vilka de unga som nu är arbetslösa och som SCB räknar som arbetslösa är. Vilka är de här unga killarna och tjejerna? Vad gör de? Om man inte ser vilka de är och att de är olika kan man nämligen inte sätta in rätt insatser. Det är några som är studerande och söker extrajobb. De går i nian, på gymnasiet eller på universitetet. Andra studerar i väntan på jobb. Och vissa, de som vi ska prioritera allra mest, har väldigt tufft att komma in på arbetsmarknaden. De har helt enkelt aldrig fått in en fot, aldrig fått ett första jobb. Till Monica Green vill jag säga att unga ska få ett individuellt förmedlingsstöd redan från första dagen. Det är det som gäller. Det finns inget aktivitetsförbud, som Socialdemokraterna till och med skriver ganska mycket om i sin budgetmotion. Och unga som riskerar att gå utan arbete en längre tid ska få extrastöd, oavsett om det handlar om praktik, utbildning eller en matchning och arbetsgivarkontakter. Från första dagen i arbetslöshet finns det också studiemotiverande kurser. Jag var senast i går på Karlskoga Folkhögskola och träffade unga som hade tappat motivationen eller av andra orsaker slutat skolan alldeles för tidigt. Nu var de tillbaka. Via Arbetsförmedlingen hade de kommit direkt in på en folkhögskola. De började hitta motivationen att ta upp sina studier igen. Det är en viktig insats som Alliansen har gjort. Vi har också höjt studiebidraget för de unga som vill studera för att få slutbetyg. Socialdemokraterna presenterade sin budget, och Stefan Löfven deklarerade att han hatar arbetslöshet. Då måste man ändå titta i Socialdemokraternas budget - det har jag gjort vid ett flertal tillfällen - och se vad det är i den här budgeten som skulle göra att fler unga kommer i jobb. Med ett pennstreck sätter man upp ett mål om ett visst antal dagar, eller man säger att man vill ha ett visst antal platser. Det är till och med så att Socialdemokraterna tycks tro att de, med ett pennstreck i budgeten, under nästa år, 2014, ska lösa det som vi tillsammans med parterna nu jobbar fram och har lagt ned mycket tid och energi på. Men det är inte så jobb kommer till. Jobb kommer till i företag, precis som Raimo Pärssinen var inne på. Jag mötte i går en av de här företagarna, Lennart, som finns i bageri och konditoribranschen. Han sade: De satsningar ni har gjort med momssänkning och sänkta arbetsgivaravgifter har gjort att vi i stället för att dra ned under den här tuffa tiden har kunnat växa och anställa. Det finns många olika vittnesbörd från företagare - självklart är det så. Men jag är övertygad om att det har påverkat i väldigt många branscher så att unga faktiskt har fått jobb.

Herr talman! Jag tycker att Sverige är fantastiskt. Jag tycker att det är ett fantastiskt bra land att leva i. Det är därför jag tycker att det är så tråkigt att skolresultaten sjunker som en sten, att arbetslösheten ökar, att ungdomsarbetslösheten ökar och att långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. Vi har ett fantastiskt land. Och vi kan göra mycket åt det här. Vi kan vända denna negativa trend. Vi har lagt fram skarpa förslag om 90-dagarsgaranti, utbildningskontrakt, yrkesintroduktion, bristyrkesutbildningar, bättre tillgång till studie och yrkesvägledare, bättre matchning mellan skola och arbetsliv och bättre matchning mellan de arbetslösa och de lediga jobben. Vi har en lång rad konkreta förslag. Vi socialdemokrater har besökt 200 små och medelstora företag de senaste veckorna. Jag har besökt företag i Skövde, Vara, Kvänum och Ljung under den här tiden. De säger till mig att arbetsgivaravgiften inte är problemet. De tycker att sjuklöneveckan är ett betydligt större problem, eftersom de får bära ansvar för den. Flera ledamöter här säger: Det är fantastiskt bra. Vi ska inte klaga, och ni får inte svartmåla. Säg inget dåligt, för allting är bra. Alla vill stödja den nya ministern. Jag förstår att man vill stödja den nya arbetsmarknadsministern så att hon håller ut fram till valet. Men vi har 35 000 unga som har varit arbetslösa i mer än ett halvår. Det är tre gånger så många som när den första moderata arbetsmarknadsministern tillträdde och ni tog över. Det är alltså tre gånger så många som undrar hur det ska gå för dem i livet. Jag känner några av dem. De känner sig faktiskt ganska håglösa inför framtiden. Vi måste ge dem framtidshopp och framtidstro, och vi kan vända detta om vi bara vill.

Herr talman! Moderaterna förstår inte det här. När vi säger att Sverige är ett bra land, men det är någonting som håller på att gå sönder, ser man inte det som håller på att gå sönder. Vi socialdemokrater tycker att arbetslösheten är alldeles för hög. Långtidsarbetslösheten bara växer och växer. Vi tycker att det är ett bekymmer. Ser inte ni det? Vi ser att skolan går baklänges. Resultaten sjunker. Det tycker vi är ett bekymmer. Varför tycker inte ni moderater det? Vi ser att sjukvården håller på att krackelera på sina håll. Vi hör rapporter från Skåne, till exempel. Vi tycker att det är ett bekymmer att sjukvården inte har tillräckligt med resurser. Tycker inte ni det? Vi ser skandalerna inom äldreomsorgen. Vi ser friskolor som läggs ned. Vi ser elever som blir utan betyg. Det är ett bekymmer. Tycker inte ni moderater det? Sverige är ett bra land, men det håller på att gå sönder. Om vi ska prata om Arbetsförmedlingen, fru statsråd, är det tre saker jag som socialdemokrat vill framföra. Först vill jag att man ska börja fokusera på att sluta det som kallas rekryteringsgapet. Se till att förmedlingen får resurser och möjligheter att lotsa in de arbetslösa i jobb. Företagen eftersöker arbetskraft. Det här är det första man ska göra. Det andra är att ge alla som söker ett jobb ett professionellt stöd, oavsett var de kommer från. Det ska finnas tid och möjligheter för förmedlarna att göra detta. Det är inga svåra saker. Det handlar om vilja och resurser. Det tredje, herr talman, är att göra det som ger resultat. Det är väl resultaten som räknas. Sverige är ett bra land, men det håller på att gå sönder. Varför ser inte ni moderater det?

Herr talman! Vi har i kväll fått se en arbetsmarknadsminister som inte kan eller vill svara på frågor. Vi har en arbetsmarknadsminister som inte kan svara på frågan om vad hon tänker göra åt ungdomsarbetslösheten men som väljer att ägna sig åt siffertricksande. Vi har, herr talman, i debatten i dag hört ett flertal moderata ledamöter förneka att det råder hög arbetslöshet. De säger att allt är bra, att den moderata politiken har lyckats, att det inte finns behov av några nya åtgärder. Herr talman! Vi socialdemokrater tar arbetslösheten på allvar. Därför blir vi djupt oroade när vi inser att regeringen inte gör det. Vi ser de arbetslösa ungdomarna. Vi hör dem, och vi tar deras oro på allra största allvar. Vi ägnar oss inte åt att låtsas att de inte finns, att de skulle vara någon sorts statistiska krumelurer, när vi vet att det är ungdomar av kött och blod som far illa. Herr talman! Vi talar också med de företagare som trots den höga arbetslösheten inte hittar någon att anställa, därför att arbetsmarknadspolitiken har havererat, gett upp, lämnat walk over. Arbetsförmedlingen lämnar år efter år tillbaka miljarder av de pengar som fanns för att utbilda arbetslösa ungdomar som skulle ta de jobb som faktiskt finns i riktiga företag i Sverige i dag. Detta är något som oroar oss djupt. Vi för en helt annan politik. Vi ser problemen. Den första förutsättningen för att lösa problemen är att se dem.

Herr talman! Jag tänkte använda några sekunder till att poängtera att vi moderater och Alliansen tar arbetslösheten på stort allvar. Det är därför vi har gjort dessa satsningar på utbildning på arbetsmarknaden. Det har skett för att stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt och för att motverka att arbetslösheten biter sig fast. Det finns resurser till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har i dag fler uppdrag. Det är en utmaning för en stor myndighet att ha många uppdrag. Jag vet att många arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen jobbar hårt för att motivera unga att ta del av folkhögskolesatsningar. Det sägs att regeringen inte har gjort något. Men det tål att än en gång belysa att mellan 2006 och 2012 ökade sysselsättningen med 200 000 personer, trots att vi gick igenom en ekonomisk kris och sedan en lågkonjunktur. Siffrorna och massarbetslösheten jämförs ofta med högkonjunkturen 2006. Även om långtidsarbetslösheten har ökat något är den fortfarande bland de lägsta i Europa. Jag säger inte att vi är nöjda, och det finns mer att göra. Att framtiden kommer att se annorlunda ut kan vi vara säkra på. Det är inte rätt sätt att backa in i framtiden, som Socialdemokraterna föreslår.
Herr talman! Tack för interpellationerna och interpellationsdebatten! Jobben är vår viktigaste fråga. Precis som Jenny Petersson var inne på i slutet har hela Europa haft tuffa år, och svensk arbetsmarknad är minst sagt präglad av detta. Sverige är ett exportberoende land, och 70 procent av exporten går till Europa. Trots detta har sysselsättningen ökat med över 200 000. Under 90-talskrisen tappade vi över 500 000 i sysselsättning. Det är en viktig poäng. Det har skett på grund av en politik som har gjort det mer lönsamt att arbeta, mer förmånligt att anställa personer som har stått långt utanför arbetsmarknaden, mer attraktivt att vara företagare i Sverige. Det är hos företag och offentliga arbetsgivare som jobb kommer till, inte i högkvarteret på Sveavägen och inte hos regeringen. Det är hos arbetsgivarna som vi från politikens sida kan öka förutsättningarna för jobb att växa fram. Jobben är vår absolut viktigaste fråga. Det är tydligt att skiljelinjerna är starkast här. Vi står inför ett viktigt vägval 2014. Ska det vara höjda skatter, som Socialdemokraterna inte vill prata om, ökade kostnader att anställa unga och andra och ökad belastning på företag och jobb? Eller ska företagen växa så att antalet jobb fortsätter att växa till? Det här är en stor utmaning för oss att fler unga får del av jobben. Arbetsförmedlingen är en viktig del i att matcha och stötta, men utbildningssystemet är också viktigt. Det är viktigt att vi kan motivera våra unga att komma tillbaka till studier. Arbetsgivaren vill ha en produktiv ung person. Helst ska den unga personen vara 25 år och ha tio års erfarenhet. Det fungerar ju inte riktigt så. Vad vi kan göra från politikens sida är att sänka trösklar och kostnader och underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Det har vi gjort, och det kommer vi att fortsätta att göra - så att antalet jobb växer och kommer fler unga till del.